Fru talman! Det ämne som nu ska debatteras är pneumokockvaccin för vissa grupper. Jag vill börja med att yrka avslag på utskottets förslag till riksdagsbeslut och bifall till den gemensamma reservationen från oss socialdemokrater, Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet. Ärendet handlar om en rekommendation till landets regioner från myndigheten angående pneumokockvaccin. Fru talman! Det finns som bekant tre regelverk för vaccinationer. Det finns ett nationellt allmänt program som gäller hela befolkningen i definierade åldersgrupper. Det är bindande för regionerna samt avgiftsfritt. Det finns även ett nationellt särskilt program för definierade riskgrupper som även är bindande för regionerna samt avgiftsfritt. Och det finns rekommendationer, som detta ärende gäller. De inkluderar hela befolkningen, men regionerna har eget ansvar och beslutar om avgiften. Det regionala självstyret är en viktig del av vårt samhällsystem. Regionen avgör själv hur verksamheten fungerar kopplat till dess resurser och ekonomiska ramar. Så länge vi har regionalt självstyre kommer vi att få uppleva olika avgiftsbilder beroende var i landet man bor. Det gäller inte bara vaccinationer utan många andra avgifter som tas ut inom sjukvården. Avgiftsfritt pneumokockvaccin för vissa grupper Ett exempel är min egen hemregion, Sörmland. Häromåret tog regionen ut avgift för pneumokockvaccin. I år togs beslut om avgiftsfritt för dem som är över 65 samt för riskgrupper. Jag har förstått att även Örebro och Kalmar har gjort det. Av 21 regioner är det avgiftsfritt i 15. En bidragande orsak kan vara de stora anslag, både kompensation för merkostnader och ökade generella bidrag, som regionerna har fått under 2020 av den socialdemokratiskt ledda regeringen. Som bekant har det även aviserats tillskott för 2021. Av de sex regioner som tar ut en avgift styrs fyra av Moderaterna och Kristdemokraterna. Då har jag en stilla undran: Varför har ni inte tagit kontakt med era partivänner i dessa regioner och förklarat hur viktigt ni tycker att det är att införa avgiftsfria pneumokockvaccinationer? Vi fyra partier som står bakom reservationen bedömer att regionerna klarar att själva göra de prioriteringar som behövs för att klara av denna kostnad. De som har behov ska få tillgång, och avgifterna ska inte vara sådana att någon tackar nej endast på grund av avgiftens storlek. Jag tror nog att alla regioner snart kommer att erbjuda avgiftsfri vaccination för detta. Jag har ett exempel på hur det kan gå. Efter en rekommendation från myndigheten för några år sedan om att alla spädbarn borde vaccineras mot hepatit B erbjuder alla regioner sedan 2011 vaccinationen avgiftsfritt inom sina regionala vaccinationsprogram. Det är ett exempel på att regionerna har tagit till sig rekommendationen fullt ut. Jag tror som sagt att vi snart är där även när det gäller pneumokockvaccinet. Enligt Socialdepartementet är Folkhälsomyndighetens förslag om att vaccination mot pneumokocker ska ingå i det särskilda vaccinationsprogrammet under beredning. Det är ytterligare en orsak till mitt ställningstagande. Jag avslutar med en fundering om var vi ska dra gränsen. Nästa vaccin som håller på att komma upp ordentligt på dagordningen gäller bältros. Om det blir en rekommendation kan man undra om staten ska stå även för den kostnaden. Det kommer hela tiden nya vaccin, och vi har valt ett system där regionerna är ansvariga för sjukvården. Vi kanske ska låta dem ta sitt ansvar.

Fru talman! Jag börjar med att yrka avslag på förslaget i betänkandet och bifall till reservationen. När det gäller vaccinationer är Sverige ett föregångsland. Vi började tidigt, och när det gäller barnvaccinationerna hör vi till dem som är mest framgångsrika - en bra bit över 90 procent av våra barn blir vaccinerade mot de olika sjukdomar som var vanliga när jag växte upp men som nu inte finns längre, till exempel polio. Lite mässling finns, och då tyvärr i områden där vaccinationsmotståndet är påfallande. Det är dock ett ringa antal jämfört med hur det ser ut söderut i Europa, där dödstalen i mässling är påtagligt stora. Avgiftsfritt pneumokockvaccin för vissa grupper Detta är någonting vi ska vara stolta över, men när covid-19-vaccinationerna sätter igång ska vi också vara uppmärksamma så att vi verkligen blir framgångsrika där och så att en vaccinationsrädsla inte breder ut sig. Vi kan aldrig garantera att något läkemedel eller något vaccin är biverkningsfritt, men nu har vi ju lagt upp ett system för att göra detta så säkert som möjligt. Jag har haft anledning att följa utvärderingen i den europeiska läkemedelskontrollen och hur man går till väga för att på kort tid ändå göra samma djupdykningar i värderingarna för att detta ska bli så säkert som möjligt. Det gäller dock att hålla den positiva anda som framgår av opinionsundersökningar uppe, och till detta har vi lagt att vi ska ha ett register - precis som vi har för läkemedel i övrigt - för att kunna följa vilka som har vaccinerats och tidigt upptäcka biverkningarna. Det är en fråga vi nu behandlar i socialutskottet. Jag går över till dagens fråga. Vi i Liberalerna har under många år velat införa ett vaccinationsprogram för årsrika människor, och det har av olika skäl dröjt. Det finns en ojämlikhet i landet när det gäller vaccination mot säsongsinfluensa. Här har dock regionerna fått pengar, både särskilda pengar och allmänna överföringar av pengar från staten till regionerna. Det är ganska betydande belopp, och vi anser att de pengarna i dagsläget bör kunna användas till vaccinationerna av årsrika människor. När vi sedan är hyggligt förbi den här pandemin kan vi ta upp ett brett vaccinationsprogram för årsrika människor - inte ett smalt, som det skulle bli om vi antog just detta yrkande om pneumokockvaccination. Den vaccinationen är inte alldeles enkel, för när det gäller 75-plussarna är det ett visst vaccin man kan tänka sig. Där är kostnaden ungefär 310 000 kronor om året per vunnet qaly-år. För det andra vaccinet - det som ska användas för mer speciella behov, i speciella grupper, och där gränsdragningen mellan dem som har glädje av alla vacciner och dem som har glädje av detta mer snäva vaccin inte är tydlig - handlar det däremot om 1,4 miljoner kronor per vunnet qaly-år. Man måste alltså verkligen tänka efter vilken målgrupp man har för den vaccinationen.

Fru talman! Vi befinner oss i en osäker tid, en tid då inget är som vanligt. Särskilt drabbade av pandemin blir våra äldre och personer som befinner sig i någon riskgrupp. Därför är det otroligt viktigt att vi kan skydda extra utsatta grupper och ge hälso och sjukvården möjlighet att arbeta mer förebyggande. Enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer ska personer över 65 år och personer inom vissa riskgrupper vaccineras mot pneumokocker med syftet att förhindra exempelvis lunginflammation, som den här bakterien bland annat kan leda till. En jämlik tillgång till vård är en viktig aspekt i den här frågan. Det ska inte ha någon betydelse var i landet man bor. Äldre och personer i riskgrupper ska kunna erbjudas den här viktiga vaccinationen. Det är inte heller rimligt att kostnaden för vaccinet ska få vara upp till 800 kronor i en region, samtidigt som en annan erbjuder vaccinet kostnadsfritt. Därför krävs ett nationellt åtagande. Vi behöver vidta åtgärder för att motverka den ojämlikhet som råder. Ett kostnadsfritt pneumokockvaccin kommer även att kunna minska belastningen på hälso och sjukvården, vilket är angeläget inte minst under rådande pandemi. Sverigedemokraterna har tagit höjd för att kunna finansiera vaccineringen kostnadsfritt för alla personer som är 65 år och äldre, och då även personer i medicinska riskgrupper. Trots det faktum att liggande förslag är avgränsat till 75 år och äldre är vi glada över att vi kommer framåt i den här frågan. Fru talman! Landets regioner sliter hårt under pandemin. I ett akut läge har man ökat intensivvårdens kapacitet, ökat antalet vårdplatser och kämpat med att utöka testkapaciteten. Vi kan inte utgå ifrån att regionerna har verktyg och resurser för att kunna prioritera ett avgiftsfritt pneumokockvaccin. Att förvänta sig att de tillskott som regionerna och kommunerna fått till sig med anledning av pandemin ska leda till en jämlik och samlad hantering är inte särskilt realistiskt. Sverigedemokraterna menar att det är staten som ska ta ansvar för att få till en struktur och organisation som fungerar. Den tuffa situation som vi befinner oss i nu kräver ett samlat nationellt ansvar. Vi vill inte flytta över mer ohållbara krav på våra redan mycket hårt ansträngda regionala organisationer. Det är inte rätt väg att gå, och det har vi redan kunnat bevittna exempelvis när det gäller svårigheterna att få upp testkapaciteten ute i landet. De prioriteringar som vi väljer att göra under pågående kris är talande. Det är talande för hur vi ser på våra äldre och vad vi är beredda att göra för extra utsatta riskgrupper när det verkligen gäller. Om vi tar ansvar i dag behöver vi inte vara efterkloka i morgon. Därför välkomnar vi den enighet som ändå finns och den goda vilja som ligger till grund för förslaget. För oss är det en självklarhet att våra äldre och medicinskt särskilt utsatta riskgrupper på ett säkert sätt ska kunna skydda sig från att drabbas av svår lunginflammation, inte minst i denna osäkra tid. Det är en hälsoförebyggande insats som bidrar till samhället och till hälso och sjukvården. Därför yrkar jag härmed bifall till utskottets förslag.

Den 13 september lade jag ett utskottsinitiativ. Då visste jag att KD drev samma fråga som Vänsterpartiet, alltså fritt pneumokockvaccin. Då stod det till 65-plus och riskgrupper, men jag återkommer till det. Nu har vi nästan alla i socialutskottet blivit läkare. Pneumokocker är alltså bakterier som exempelvis kan ge lunginflammation. Under våren har vi varit väldigt tydligt uppmärksammade på hur viktigt det är att arbeta förebyggande inom hälso och sjukvården när det gäller just äldre. Exempelvis vaccineras ju varje år 65-plussare och riskgrupper med säsongsvaccinet. Det tråkiga där är att av 21 regioner är det 6 regioner som tar en avgift för det, så redan där hamnar man lite snett. Men det kan vi återkomma till i en annan diskussion, fru talman. Att få influensa eller lunginflammation kan få extremt svåra konsekvenser just för 65-plussare. När det gäller pneumokocker sa min kollega från Socialdemokraterna att det är 15 regioner som nu har fritt vaccin mot det, att det har ökat. Det är ju ett plus i så fall. Men självklart borde samtliga regioner erbjuda avgiftsfritt pneumokockvaccin. Varför då, fru talman? Jo, i februari publicerades en artikel i tidskriften Intensive Care Medicine om att anställda i intensivvården bör vara vaksamma på allvarligt sjuka i covid-19 som drabbats av bakterieinfektioner efter en vecka. Magnus von Seth, som är överläkare och medicinskt ledningsansvarig på centralintensivvårdsavdelningen vid Akademiska universitetssjukhuset i Uppsala, beskriver hur man kontinuerligt letar efter bakterieinfektioner hos covidpatienter genom att ta bakterieprover och analysera lungröntgen, därför att det är så otroligt vanligt att man inom intensivvården får just lunginflammationer. Normalt får 50 procent av alla patienter som vårdas under längre tid i respirator en bakteriell lunginflammation. Det är ett väldigt stort problem, speciellt i dessa tider. Det går inte riktigt att jämföra det med bältros, utan det är helt enkelt dödligt. Det ska förstås inte vara beroende på i vilken region du bor eller hur stor din plånbok är om du får vaccinet avgiftsfritt eller inte. Jämlik vård borde ju förstås innebära att samtliga regioner vaccinerar avgiftsfritt. Politik innebär ibland också att backa och kompromissa. Till och med en vänsterpartist får göra det. Jag hade gärna sett fri vaccinering för 65plus, men nu blev det 75-plus och riskgrupper. Varför blev det så? Jo, därför att Folkhälsomyndigheten även har gjort en bedömning av kostnadseffektiviteten av pneumokockvaccinet. I ett särskilt vaccinationsprogram föreslår de då kostnadsfri vaccinering för 75 år och äldre, så vi går på det. I dag tillkännager vi för regeringen att den snarast ska vidta åtgärder så att samtliga regioner kan erbjuda avgiftsfritt pneumokockvaccin till personer som är 75 år och äldre och personer i riskgrupper. Utskottet anser att staten ska stå för kostnaden. Vi har en pågående pandemi. Kanske hade jag inte lagt det här utskottsinitiativet för ett år sedan, men nu gör jag det därför att det känns helt relevant. Regeringen och dess stödpartier, alltså Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Centern och Liberalerna, säger att det redan finns pengar till det här. Vi anser att de stora belopp som har delats ut till regionerna måste användas i det ansträngda läge som råder - exempelvis till de stora personalsatsningar som är absolut nödvändiga för att det är en sådan enorm press på personalen. Vi behöver en mer jämlik vård, klassmässigt och regionalt. Sverige måste skaffa sig en bottenplatta att stå på när det gäller hälso och sjukvård som garanterar att man oavsett vilken region man bor i har samma förutsättningar att få en bra hälso och sjukvård och överleva. Innan jag avslutar vill jag tacka dem som ställt sig bakom detta, Kristdemokraterna, Moderaterna och Sverigedemokraterna. Det är en ovanlig kombo, men så kan det bli i ett utskott. Jag yrkar bifall till utskottets förslag.